Herr talman! Ett par ord av Jörn Svensson om lagstiftning mot könsdiskriminering har föranlett mig att begära ordet. Jag noterade att Jörn Svensson i och för sig uttalade sig rätt positivt om tanken att använda också lagstiftningsinstrumentet vid sidan av andra medel. Jag tycker det är bra och har aldrig förstått att det skulle vara någon nödvändig följd av socialism att vara emot lagstiftning när det gäller att ge människor jämställdhet, någonting som tycktes vara vägledande för den förutvarande regeringen. Jörn Svensson sade emellertid att lagstiftningen framför allt syftar till att skapa rättvisa i individuella fall, eftersom bevisbördan åvilar den som anser sig missgynnad. Men det beror på hur man utformar lagen. En lag kan utformas så, att den tillgodoser möjligheten att få rättvisa för den enskilda människa som anser sig diskriminerad på grund av sitt kön. Det är inget oväsentligt mål, utan tvärtom viktigt att man kan få rättvisa, när man är diskriminerad på grund av kön, hudfärg eller annat. Men lagen kan också utformas så, att den dessutom tvingar arbetsgivare till aktiva åtgärder för att skapa en jämnare fördelning av arbetsstyrkan, så att vi inte har kvar den uppdelning av arbetsmarknaden som Jörn Svensson så riktigt framhöll vara huvudproblemet i jämställdhetsfrågan. Om man inte vill ha lagstiftning på detta område skulle jag vilja fråga: Vad har man då att erbjuda? Med de olika arbetsmarknadspolitiska medel, och annat som har använts under en följd av år, har vi inte fått någon nämnvärd förbättring, och det är ju det som är så oroande. När man t.ex. ser på intagningen av elever till yrkesskolor, finner man att det är nästan samma könsfördelning som tidigare. Det är ju det som är så hemskt. Och en av anledningarna till detta är naturligtvis att de flickor som överväger att gå på en teknisk eller ekonomisk utbildningslinje vet att de riskerar att bli diskriminerade i arbetslivet. Här behöver man pressa arbetsgivaren till aktiva åtgärder för att få en bättre balans. Enligt vår uppfattning bör vi försöka utforma en lag Nr 43 som bl.a. kan tillgodose detta. Jag påstår inte att det är lätt, men om Fredagen den man ser på det enda internationella exempel som vi har, nämligen USA 10 december 1976 som haft en sådan lagstiftning under en längre tid, finner man at den CL har använts i just detta syfte. Den stora telefonkoncernen t.ex. har tving Om kvinnofrigörelats att leta efter kvinnor till arbetsledande befattningar, till montörar = Sen beten, utomhusarbeten och liknande och att aktivt försöka få män till de typiskt kvinnliga jobben, 1. ex. telefonistyrket. Man har visserligen inte helt uppnått sina mål, men man har lyckats åstadkomma en väsentlig ändring på grundval av denna lagstiftning. Nu kan man ändå styra televerket här i Sverige, därför att det är ett statligt företag, men det finns ju många andra industrier, som med en lagstiftning skulle kunna tvingas att sätta i gång ett sådant här arbete. I dag är det inte fråga om annat än punktinsatser i samband med lokaliseringsstöd och arbetsförmedlare som skall syssla med kvinnlig arbetskraft och sådant, något som i och för sig är bra men som inte på samma sätt som en lagstiftning kan täcka hela arbetslivet. Jag tror därför att man med en riktigt utformad lagstiftning även kan få en positiv effekt på arbetsmarknadens uppdelning. Den som avvisar det här instrumentet — jag uppfattade det inte som att Jörn Svensson gjorde det — skulle man vilja fråga: Vad har ni då att erbjuda? Sedan ett par ord om deltidsarbete. Jag har litet svårt att följa Jörn Svenssons resonemang när han säger: Avskaffa deltidsarbetet utom möjligen som en individuell företeelse. Ja, men all sysselsättning är ju individuell för den person det gäller. Egentligen är vi kanske överens. Men här är det fråga om vilken syn man har. Man kan vilja ha en större individuell valfrihet när det gäller arbetstiden, vilket ligger nära till hands om man har en liberal uppfattning, eftersom människor befinner sig i olika livssituationer. Människor kan behöva kortare arbetstid, därför att de är äldre och vill trappa ned sin arbetsinsats. Detta är nu allmänt accepterat. Det kan kanske behövas kortare arbetstid när man har små barn, för kommunala uppdrag, för studier eller annat. En huvudsynpunkt för oss när det gäller arbetstiderna är alltså att man skall få större valfrihet. En annan huvudsynpunkt är att man skall korta ned normalarbetstiden, därför att den är för lång. Den leder till för stark utslagning osv. Men om man inte vidtar någon speciell åtgärd när det gäller arbetstiderna, vad får man då för resultat? Det har vi kunnat se. Då får man just det resultat som Jörn Svensson skildrar, nämligen att det blir kvinnorna som väljer deltidsarbete. Den utvecklingen behöver man inte eftersträva, den går av sig själv därför att den normala arbetstiden är för slitsam t.ex. för dem som har små barn, och också därför att många, när de skall återgå till arbetsmarknaden, vill ha en kortare arbetstid. Vad vi vill arbeta för — det framgår också av regeringsdeklarationen —- är att man skall få en möjlighet att förstärka deltidsarbetets ställning, så att även män kan finna deltidsarbete acceptabelt. Jag har uppfattat kommunisternas inställning hittills så. att man är med på den linjen. 2 Man har haft motioner i den riktningen tidigare. Men står Jörn Svensson för en annan uppfattning på den punkten, kunde det vara bra att få det klarlagt.

Herr talman! En replik speciellt till Gabriel Romanus: Vi har aldrig på något sätt principiellt kritiserat tanken på lagstiftning. Tvärtom har vi på andra områden där förtryck mot kvinnor gör sig gällande uttryckligen förespråkat sådan, och jag vill inte säga annat än att när det gäller arbetslivet kan en lagstiftning vara både nyttig och nödvändig. Vad vi vänt oss mot, vad vi har varit skeptiska mot är den — enligt vår mening - alltför dominerande plats som lagstiftningsargumentet intagit, speciellt i folkpartiets framträdanden. Och detta ser vi som en tendens att förenkla problematiken.

Vidare menar vi att en alltför stark betoning av lagstiftningen kan skapa illusioner. Det är ett litet ytligt sätt att angripa det hela, därför att segregeringsproblematiken uppenbarligen ligger djupare. Man kommer inte just med det instrumentet åt det ensidiga linjevalet osv. Nåväl, där är kanske inte så mycket kontroversiellt att notera från vår sida. Däremot måste jag notera, beträffande den andra delen i Gabriel Romanus anförande, att vi där har en principiellt annorlunda utgångspunkt - åtminstone om man ser utvecklingen på sikt. Att man i dag måste acceptera deltidsarbetet för kvinnor, därför att man inte omedelbart kan göra något åt det, betyder inte att man på lång sikt skall ha det som ett nödvändigt inslag i det ekonomiska livet. Om man nämligen fasthåller vid principen att kvinnans ekonomiska självständighet, hennes fulla förmåga att försörja sig själv, utan att vara beroende av någon annan, är själva grunden för all annan frigörelse, den nödvändiga förutsättningen, porten ut till den fortsatta frigörelsen, kan man inte i nästa andetag tala om att det skall vara valfrihet rörande huruvida man vill vara fullt försörjd eller inte. Det är just denna form av falsk och skenbar valfrihet som vi kritiserar och som spelar så stor roll i folkpartiets mer ytliga propaganda. Här kan det ju inte vara fråga om valfrihet utan här kan det bara finnas en linje, nämligen att på sikt måste man eftersträva en ordning där varje vuxen kvinna är i stånd att ekonomiskt stå på egna ben utan att förlita sig på någon annan persons — enkannerligen en mans — ekonomiska tillskott. Där kvarstår ändå det faktum att i det långa perspektivet är denna ekonomiska frigörelse omöjlig om man skall ha en omfattande och som
Herr talman! Jag noterar att vi i stort sett är överens när det gäller Om kvinnofrigörelfrågan om det är önskvärt med en lagstiftning mot könsdiskriminering. sen Jag kan hålla med Jörn Svensson om att den kanske har fått en alltför framträdande plats i diskussionen. Det kan bli så, om man är oense om en sak, medan man är överens om en hel del annat. Oenigheten på denna punkt har framför allt förelegat mellan oss och socialdemokraterna. En del har därför kanske uppfattat oss så, att vi skulle tro att lagstiftning skulle vara något allena saliggörande — fastän åtminstone jag varje gång jag har talat om detta har sagt, att det inte är någon patentmedicin utan ett redskap bland andra, som man inte skall avstå från. Vi har framträtt med en viss hetta i det sammanhanget, eftersom vi tycker att det är så hopplöst att socialdemokraterna har kunnat blockera användningen av detta instrument under så många år, utan att egentligen ha några goda argument för det. Sedan är det naturligtvis riktigt att det kan finnas djupare liggande problem, som man inte löser med lagstiftning. Men om man med en lagstiftning tvingar fram en jämnare fördelning av jobben, ger det identifikationsobjekt — flickor i manliga jobb, som andra flickor kan identifiera sig med — och därför tror jag att det kan ha en stor sprängkraft. När det gäller arbetstiden har vi på längre sikt två mål, dels att korta ned den allmänna arbetstiden, dels att få större möjligheter för människor i olika livssituationer att anpassa sin arbetstid efter sina egna önskemål. Det gäller inte bara män och kvinnor som har små barn utan också människor i andra situationer, som jag gav exempel på. Vi kan aldrig tro att ens i ett långt perspektiv alla människor kommer att bli så lika att de kommer att vilja jobba precis sex timmar per dag. I det korta perspektivet vet vi' att det på grund av den ekonomiska verkligheten, som inte heller kommunisterna kan trolla bort, kommer att ta åtskilliga år att få fram en sextimmars arbetsdag för alla. Då är det särskilt angeläget att de som har ett speciellt stort behov av kortare arbetstid också skall få möjlighet till det. Vi vill vidare stärka deltidsarbetets ställning på olika sätt genom att ge fulla sociala rättigheter åt de deltidsarbetande, så att det inte bara blir kvinnor som söker deltidsarbete. Så blir det ju nämligen om man ingenting gör. Det är också det som är frukten av den socialdemokratiska politiken på området. Det blir, som Jörn Svensson också skildrade, i huvudsak kvinnor som söker deltidsjobb, och den utvecklingen är vi inte nöjda med på något sätt. Eftersom det kommer att ta tid att förkorta den allmänna arbetstiden, skall det vara möjligt för både män och kvinnor, som är i en situation där åtta timmars arbetsdag är för lång och för jobbig - om man räknar in resor och sådant är den ännu längre — att behålla sitt vanliga jobb, men med kortare arbetstid. 27 Om kvinnofrigörelsen
Herr talman! Jag noterar att Jörn Svensson inte hade någonting att invända i och för sig mot interpellationssvaret. Han kom då med ett antal insinuationer om att jag bara talade för ett av de tre partierna i regeringen. Det gör jag inte — jag talar för hela regeringen. De värderingar som är uttryckta i interpellationssvaret är i huvudsak tagna från regeringsdeklarationen, bakom vilken de tre regeringspartierna står. De förslag som redan har framlagts och som håller på att arbetas fram inom regeringen står också hela regeringen bakom. När det gäller deltidsarbetena kan jag helt ansluta mig till det som Gabriel Romanus sade. Det är alldeles klart att det i dag finns en snedhet i fördelningen av dem som väljer deltidsarbete. Jag var på SACO SR-medlemmarna har deltid mot 2?» av männen. Det är en mycket sned fördelning. De deltidsarbetande är också missgynnade i fråga om sociala förmåner. Vi har försökt rätta till några av dessa förhållanden i den lagrådsremiss om en ny semesterlag som regeringen lämnade i går. För framtidens arbetsmarknad är det utomordentligt viktigt, att det finns ett stort antal deltidsarbeten. Det finns längre eller kortare perioder i människors liv då man vill gå ned från heltid till någon typ av deltid. Man vill kanske bedriva studier vid sidan av sitt arbete eller har måhända små barn hemma. Man kan också, när man blir äldre, vilja trappa ner sin yrkesinsats steg för steg. Det kan inträffa efter 65-årsåldern. Ett växande antal människor i Sverige kommer att vara över 65 år. Många människor mellan 65 och 70 år kommer att vilja ha en fot kvar i arbetslivet, och jag tror inte att det kommer att kunna klaras med mindre än att det skapas många deltidsarbeten. Men det är klart att det inte skall ske på grundval av någon könsuppdelning utan för att i stället underlätta människors valfrihet i arbetslivet. Jämställdhet och valfrihet måste kunna förenas. Nu säger Jörn Svensson att detta är en liberal myt, och jag förstår att det från hans utgångspunkter är det. Men vi kommer att fortsätta att arbeta för att visa att jämställdhet mellan män och kvinnor icke är oförenlig med en valfrihet för individen, som för oss är en utgångspunkt i samhällsarbetet. Det var en, kanske slarvig, formulering i Jörn Svenssons inlägg som jag vill reagera emot. Han talar om att här finns ett slags romantisering i debatten om att det behövs mer tid för barnen osv. Om herr Svensson avser vissa angrepp på daghem m.m., kan jag förstå honom. Om herr Svensson däremot kallar den debatt, som vi för om hur man skall kunna ge heltidsarbetande föräldrar större chans att vara tillsammans med sina små barn, för en romantisk och gammaldags debatt som bör föras ut ur diskussionen, förstår jag honom inte. Det är utomordentligt viktigt för den heltidsarbetande. som därtill kanske har en halvtimmes restid till jobbet och en halvtimme tillbaka från jobbet, att få större möjlighet att vara tillsammans inte bara med sina små barn, utan också med sina — Nr 43 äldre barn. Fredagen den Hela diskussionen om mansrollens förändring gäller ju just, Jörn Svens 10 december 1976 son, hur viktigt det är, inte bara att kvinnorna har kontakt med barnen, I utan också att männen har det. I de artiklar jag brukar läsa och de debatter. Om kvinnofrigörelsom jag brukar delta i om kontakt med barnen är frågan i huvudsak: — sen Hur skall männen kunna frigöras från sin gamla roll att vara den som jobbar, ofta mer än åtta timmar om dagen, och stå för familjens försörjning, medan det är kvinnan som har huvudparten av kontakten med barnen? Jag tycker det är en oerhört värdefull debatt som pågår om hur man skall kunna ge människor, både män och kvinnor, den lyckoupplevelse som det innebär att ha nära kontakt med sina barn. Här måste man gå fram på många vägar. Lagen mot könsdiskriminering har herr Romanus redan berört. Jag håller med honom på varje punkt. Det är viktigt att få fram en sådan lag. Det är viktigt att se till att, när människor får ta större ansvar i sitt arbete, kvinnorna inte stannar vid ett visst stadium. Vi kan som exempel se på lärarna. I Sverige har vi väl 75 000 lärare. Två tredjedelar av dem är kvinnor, men över 90 926 av rektorerna är män. I fråga om studier och yrke väljer pojkarna fortfarande i förbluffande stor utsträckning tekniska linjer, medan flickorna i mycket stor utsträckning väljer vårdlinjer. Hur skall man få en jämnare uppdelning på denna punkt? Av manliga industritjänstemän tror jag det i dag är drygt 40 26 som har teknisk fackutbildning utöver grundutbildningen. Av kvinnliga industritjänstemän är det bara 3 ?> som har sådan utbildning. Om det är på det sättet att man redan i 16-, 17-, 18 eller 20-årsåldern i dag väljer snett — kvinnor till vårdjobben, män till tekniska yrken — blir det bestämmande för hur samhället kommer att se ut långt efter år 2000. Sedan gäller det naturligtvis också att se till att det blir mera jämställdhet på arbetsmarknaden. Man ser väldigt mycket stelhet på arbetsmarknaden i dag. Av statstjänstemän i de lägsta lönegraderna är åtta av tio kvinnor. Av statstjänstemän på chefslöneplanerna är 96 av 100 män. Det måste för framtiden finnas ökade möjligheter, i både offentlig och privat förvaltning, för kontorister och andra grupper att fortsätta till vidareutbildning. Det måste finnas mera självständiga arbetsuppgifter också för människor med lägre löner. Man måste också ha en chans att vidareutbilda sig inom det företag eller det verk man befinner sig i. Det är ofta vägen för kvinnor som har låga löner att komma vidare. Det är naturligtvis i mycket stor utsträckning också fråga om opinionsbildning. Vi kan bara se på de undersökningar som nu har kommit, om vem som har ansvaret för hemarbete. I en av dessa såg jag följande exempel. Båda föräldrarna arbetar på heltid. De har barn under två år. Kvinnan satsar tre och en halv timme per dag på uppgifter i hemmet - inköp av mat, städning, tvättning, skötsel av barnen —- medan mannen 29 Om kvinnofrigörelsen kommer undan med långt under en timme. Detta kan sägas vara banalt. Vi har alla sett mängder av sådana fall. Men det är ju just det som är avgörande för så mycket av snedheten i yrkeslivet. Om kvinnan vid sidan av sitt heltidsjobb har huvudansvaret för hemmet, blir det ganska litet tid, eller ingen tid alls, över för facklig och politisk verksamhet, vidareutbildning m.m. Mannen som ägnar mycket liten del av sin tid åt hemmet kan använda desto mer för karriären och för aktiviteter utanför hemmet. Det är svårt att lagstifta om detta, för att inte säga omöjligt. Men att här bedriva en intensiv opinionsbildning från partiernas, regeringens, de fackliga organisationernas och massmedias sida tror jag är utomordentligt viktigt, om vi i framtiden skall få ett samhälle med mycket mer jämställdhet mellan kvinnor och män än vi har i dag.

Herr talman! Den nya regeringen har infört en raffinerad debatteknik. Medan arbetsmarknadsministern, statsrådet som skall svara, förbereder sig går andra folkpartister in. Det är i och för sig rätt beundransvärt, och svaren blir kanske bättre då. Låt mig ta upp några av de frågeställningar som arbetsmarknadsministern har berört. Det var ingen insinuation när jag påtalade vad jag menar är oöverensstämmelser i de borgerliga partiernas inbördes syn på kvinnofrigörelsen. Per Ahlmark har själv under valdebatten mycket effektivt, och f.ö. på ett bra sätt, angripit vissa avarter som moderata samlingspartiet i den offentliga propagandan ägnade sig åt. Vi må väl ändå konstatera att det finns reella olikheter — i många avsnitt ganska stora — i de tre regeringspartiernas utgångspunkter. Det må vara att den mycket allmänt hållna regeringsdeklarationen, som de tre partierna säkert utan svårigheter kan vara överens om, döljer en ännu icke utformad regeringspolitik på det här området som måste ligga någonstans. Jag har alltså frågat: Var ligger den? Ligger den närmast den folkpartistiska kanten eller närmast någon annan kant? Vi vet mycket väl att det moderata samlingspartiet byggde en inte oväsentlig del av sin valpropaganda på ett vädjande till irrationella, känslomässiga och traditionella föreställningar om familjelivet som skulle skyddas från den hemska socialistiska och byråkratiska samhällsutvecklingen. Den typen av resonemang spelar en betydande roll i det moderata samlingspartiets framtoning. Man satsade alldeles uppenbart och rätt så cyniskt på detta. Jag vet att detta stämmer oerhört dåligt överens med det som speciellt Per Ahlmark personligen står för. Därför frågar jag vad man kan vänta sig i det fallet. Det tycker jag är en rimlig fråga. Jag vänder mig inte mot de exempel på acceptabelt deltidsarbete som Per Ahlmark anför. Det är betydelselöst för kvinnans ekonomiska jämställdhet om hon under några år av sitt liv arbetar deltid eller inte arbetar alls och går över till att försörja sig genom studiebidrag.

Om kvinnofrigörel Det är ett farligt inslag när man överger principen eller accepterar myck — sen et betydande och växande avvikelser från principen att grunden för all annan kvinnofrigörelse ändå är möjligheten att ha ett heltidsarbete, att försörja sig. Där borde ju en helt annan prioritering ske av den allmänna arbetstidsförkortningen, som alltså skall gälla även de kvinnor som inte har barn. Jag är övertygad om att det kommer att vara ett ökat antal kvinnor och det skulle inte förvåna mig om det är större delen av de arbetande kvinnorna som befinner sig i den situationen. En prioritering av den allmänna arbetstidsförkortningen borde betonas på ett helt annat sätt än vad som skett, både från borgerligt och socialdemokratiskt håll, Sedan kommer vi in på en fråga som det alltid blir en tendens att undvika, vare sig man ställer den till den gamla regeringen eller till den nya. Det är så lätt att falla in i den här allmänna innediskussionen om kvinnofrigörelsen och att uttala sig positivt om den. Det kostar inte särdeles mycket.

Till sist detta om tid för barnen. Jag tror att man är offer för en romantisering på den punkten. Det låter ju väldigt bra när man talar om mera tid för barnen osv., men jag hävdar trots allt att för kvinnorna är det väsentligt att de får mindre tid för barnen och mera tid för sig själva. Det är nämligen deras stora problem. De har haft alldeles för starka låsningar i det avseendet. Familjeromantiken kan vi spara till ett annat tillfälle. E För att man skall kunna komma till rätta med detta problem och med en hel del av den diskriminering som Per Ahlmark så riktigt illustrerade när det gällde den mer privata sektorn av livet är just en ny diskussion - ett upptagande av 1930-talets diskussion - om boendeformerna, som möjliggör en högre grad av församhälleligande av vissa av hemarbetsfunktionerna, en ytterst väsentlig sak. Jag vill sluta med att fråga: Hur ställer sig folkpartiet till att driva på en sådan diskussion och till en aktiv politik i överensstämmelse med detta? Det skulle faktiskt innebära en brytning med den nuvarande trenden i bostadspolitiken.

Min avsikt har varit att den 13 december besvara interpellation av herr Nilsson i Norrköping om ökad rättssäkerhet för barn vid fosterhemsplaceringar. Herr Nilsson har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret den dagen. Jag har därför med honom överenskommit om att besvara interpellationen den 14 januari 1977.

Herr talman! Fru Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stoppa barnprostitutionen och barnpornografin. Fru Ekelund har frågat mig om jag är beredd att redovisa i vilken utsträckning åtgärder tidigare vidtagits när det gäller att komma till rätta med dessa problem och om jag ämnar vidta åtgärder i fråga om de sociala problem som orsakar och orsakas av barn och ungdomsprostitution. Jag ämnar besvara frågorna om prostitution i ett sammanhang. Då det gäller pornografin hänvisar jag till justitieministerns svar senare i dag på en fråga av herr Ångström angående åtgärder mot barnpornografi. Jag instämmer med frågeställarna i att prostitutionen är ett allvarligt samhällsproblem. Prostitutionens omfattning är dock svår att bedöma. Detta gäller även barn och ungdomsprostitutionen. I dagarna har en utredning lagts fram som behandlar bl.a. prostitutionen i Malmö. Av utredningen framgår att prostitutionen har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Detta gäller även flickor i tonåren. I massmedia har antytts att även flickor med mera normala uppväxtförhållanden skulle prostituera sig. Malmörapporten ger en annan bild, som också bekräftas av socialstyrelsens eftervårdskonsulenter som är verksamma bland f. d. ungdomsvårdsskoleelever. Sociala missförhållanden i hemmet, ofullständig skolgång, alkohol och narkotikamissbruk samt andra svårigheter är liksom tidigare vanliga inslag i de prostituerades bakgrund. Utredarna i Malmö pekar på hur grundläggande mänskliga behov exploateras med mycket negativa sociala och andra konsekvenser för de unga kvinnor som dras in i verksamheten. Prostitutionen kan alltså liksom 1. ex. olika missbruksproblem ses som symtom på sociala problem i vårt samhälle. Det är därför i första hand åtgärder för att förbättra samhället och människors sociala situation som behövs. Det är bl.a. viktigt att skapa miljöer där grundläggande behov av mänsklig värme, kontakt och kamratskap kan tillgodoses på ett normalt och sunt sätt. På kort sikt får man lita till åtgärder som genom att angripa prostitution som sådan och de mer omedelbara orsakerna till denna kan leda till resultat. Den kommunala socialvården bör bl.a. genom ett effektivare fältarbete och genom att utnyttja de möjligheter barnavårdslagen ger kunna hjälpa många av de prostituerade flickorna ur deras aktuella situation. I lagens 25 § föreskrivs att barnavårdsnämnd skall ingripa om någon som inte har fyllt 20 år, på grund av bl.a. sedeslöst levnadssätt är i behov av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. Även lagen om tillfälligt omhändertagande innehåller bestämmelser som möjliggör ingripanden mot ungdomar som anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär risk för den unges hälsa eller utveckling. Det gäller alltså här ungdomar under 15 år som befinner sig i akuta svårigheter. Den som omhändertas skall skyndsamt överlämnas till föräldrar, annan vårdnadshavare eller barnavårdsnämnd. När det gäller åtgärder mot prostitutionen vill jag framhålla att uppmärksamheten också måste riktas mot sutenörerna och mot andra som på olika sätt gör sig vinning av prostitutionen samt mot kunderna. Även om åtgärder kanske inte så ofta har varit direkt inriktade på att komma till rätta med ungdomsprostitutionen har det från samhällets sida på senare år dock vidtagits en rad åtgärder som också bör tjäna detta syfte. Jag vill här nämna några. År 1970 rekommenderades kommunerna: att inrätta samarbetsorgan i första hand under medverkan av barnavårdsnämnd, polis och skola, de s.k. BPS-organen. På skilda håll har förekommit initiativ som tjänar de syften vi här diskuterar. Den tidigare nämnda utredningen i Malmö har sålunda initierats av BPS-gruppen, som redan har tagit ställning till fortsatt arbete med utgångspunkt i de resultat och förslag som utredningen har lagt fram. Även i Stockholm har BPS-organen behandlat frågeställningar som indirekt har samband med flickprostitutionen, såsom utbudet av alkoholoch narkotikainformation i skolan, åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och förbättrade fritidsmiljöer. Under tre år har statliga medel på tillhopa 16,5 milj.kr. anvisats för försöksverksamhet med social jour i ett tjugotal kommuner. Dessa försök håller nu på att utvärderas. En rapport kommer att föreligga inom några månader. En speciellt viktig uppgift i denna jourverksamhet har varit att bistå ungdomar som befinner sig i svåra sociala situationer. Resultatet av försöksverksamheten kan bli av värde vid bedömningen av frågor som berör orsakerna till prostitutionen. Jag kan även nämna att socialstyrelsen med anledning av de aktuella uppgifterna i massmedia tagit initiativ till ett sammanträffande som de närmaste dagarna skall äga rum med representanter för socialförvaltning För att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs på sikt för att komma till rätta med barn och ungdomsprostitutionen krävs en kartläggning av prostitutionens orsaker, omfattning och karaktär. Såväl justitieutskottet som socialutskottet har helt nyligen med riksdagens bifall uttalat sig för en sådan kartläggning. Jag ämnar därför inom kort begära regeringens bemyndigande att tillsätta en kommitté med denna uppgift. Arbetet bör enligt min mening även gälla de sociala missförhållanden i övrigt och den kriminalitet som hänger samman med prostitutionen. I avvaktan på resultatet av utredningsarbetet krävs ökade insatser från bl.a. de sociala myndigheterna. Det är viktigt att skolan, föräldraföreningar och organisationer också tar sig an de problem som orsakar ungdomsprostitutionen.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Jag har i motsats till andra riksdagsledamöter ställt min fråga till socialministern därför att jag anser att det här är ett svårt socialt problem: All slags prostitution har givetvis bakomliggande orsaker. Det är ofta sociala och ekonomiska problem som gör att kvinnor och nu också barn prostituerar sig. Det är därför viktigt att sätta in prostitutionen i ett större sammanhang. Prostitutionen är en del av vårt samhällsmönster, och det fordras åtgärder på en mängd olika områden för att kunna bekämpa den. Detta menar också socialministern, men han säger inte vilka åtgärder som behövs. Tidigare var det ofta så att kvinnor prostituerade sig för att få pengar till sprit och narkotika. Men nu är orsakerna också andra. Man prostituerar sig för att få pengar till prylar, till kläder och till nöjen. Kommersialismens värsta avart är att man kan handla med mänskliga känslor och behov: allt kan köpas och säljas, och det finns profitörer bakom flickorna som tjänar grova pengar. Utvecklingen mot prostitution i allt yngre år hänger förmodligen samman bl.a. med utvecklingen mot allt grövre och mer sadistiska former av pornografi. Det säljs 30 miljoner exemplar av porrtidningar per år, och andelen porrtidningar där barn förekommer får en allt större marknad. Upplagan för en sådan barnporrtidning lär uppgå till 12000 ex. Ännu så länge produceras ingen barnporrtidning, där barn fotograferats i sexuella situationer, men det finns utländska. Och det finns en tecknad svensk barnporrtidning. Det är tillåtet att både fotografera och saluföra pornografiska tidningar där barn exploateras. Vad kan man då göra mot barnprostitution och barnpornografi? Det behövs både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Långsiktigt måste genomgripande samhälleliga förändringar komma till stånd — på arbetsmarknadens område, i bostads och kulturpolitiken, i den ekonomiska politiken. Kortsiktigt måste resurser ges till sociala åtgärder. Kommunerna måste få pengar till en uppsökande verksamhet som bygger på personliga, mänskliga kontakter. Det behövs, vill jag påstå, ”botgärder” som verkligen ger positiva resultat. Att skicka flickorna till anstalter och institutioner, eller att som socialministern föreslår med polisens hjälp använda LTO-lagen, måste vara helt felaktigt. I stället behöver i många fall hela familjen hjälp. Beträffande pornografin borde i varje fall alla former av våldspornografi och barnpornografi förbjudas. Förbudet bör gälla både framställning och saluförande av tidningar där barn och kvinnokroppen utnyttjas i sexuellt kommersiellt syfte. Jag förstod av svaret att socialministern ser allvarligt på problemet, men jag saknar förslag till konkreta åtgärder, både långsiktiga och kortsiktiga. Socialministern började så bra med att säga att prostitutionen är ett symtom på sociala problem och att åtgärder behövs för att förbättra samhället och människornas sociala situation. Men varför har då inte socialministern några förslag till sådana förändringar?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

Enligt de uppgifter som lämnats av sociala myndigheter har prostitutionen trängt allt längre ner i åldrarna, medan polisen säger att man inte har konstaterat någon sådan trend och att prostituerade under 15 år är sällsynta. För egen del anser jag att 15 år också är en mycket låg ålder i detta sammanhang. Men huvudfrågan är kanske ändå inte om flickorna är 15 eller 16 år. Huvudfrågan är: Vad söker de unga flickorna egentligen? Vad är det de saknar? Söker de mänsklig kontakt på vilket sätt som helst, eller är det enbart fråga om att tillfredsställa penningbehov? Oavsett anledningen till den unga flickans prostitution kvarstår frågan till oss som vuxna och föräldrar: Ger vi våra barn och ungdomar den kontakt, det intresse och den värme de behöver eller vänjer vi dem vid att ersätta kontakten, det naturliga umgänget, med prylar som kostar pengar? En 16-årig prostituerad flicka sade i Expressen av den 29 november: Jag längtar efter ömhet. Föräldrar! Var rädda om era barn, ge dem kärlek! Nu menar jag inte att man vid alla tillfällen kan lägga ansvaret på föräldrar eller på enskilda vuxna för att en flicka prostituerar sig. Även samhället har självfallet ett stort ansvar för det uppväxande släktet. Vi måste onekligen allvarligt fråga oss, i vilken mån förråande barnporrtidningar, sensationsprogram i massmedia och vissa tidningars mer eller mindre förtäckta porrannonser bidrar till att öka prostitutionen och sänka åldern bland prostituerade. Vi måste också fråga oss om vi i skolans sexualundervisning lyckats få in den gemenskap, hänsyn, värme och ömhet i förhållandet mellan man och kvinna som borde vara grunden till och omge ett intimt förhållande. Jag menar att vi i prostitutionen har ett problem som för sin lösning kräver insatser såväl från enskilda vuxna som från föräldrar, organisationer och samhälle.

Herr talman! Till fru Lantz vill jag säga, vilket jag nämnde redan i mitt svar, att justitieministern kommer att ta upp frågan om barnpornografi i sitt svar. Jag har inte rekommenderat LTO-lagen, men jag har redovisat hur den används. I fråga om åtgärder har jag påtalat att vi måste få fram bättre miljöer på olika områden som kan — som jag uttryckte det i mitt svar — tillgodose de grundläggande behoven av mänsklig värme, kontakt och kamratskap på ett mer normalt och sunt sätt. Jag har också sagt att det i vissa kommuner pågår en utvärdering av den sociala jouren. Vi behöver ökade sociala insatser. Jag hoppas att kommunerna skall kunna medverka till att vi får både personella och ekonomiska resurser för insatser på detta område. Jag har även hänvisat till att jag kommer att tillsätta en utredning som skall kartlägga de här problemen, och jag kan försäkra fru Lantz att tillsättandet av den utredningen inte skall dröja utan vi skall handla mycket snabbt.
Herr talman! I svaret säger socialministern att han skall vänta på en utvärdering av den sociala jourverksamheten och hänvisar till de s.k. BPS-organen. Han hänvisar även till den kartläggning riksdagen beslutat om. Det kan man förstås göra, men jag trodde att jag skulle få litet mer långsiktiga förslag till åtgärder, bl.a. med tanke på att socialministern säger sig inse att det är sociala problem som förorsakar prostitution.

Man borde t.ex. satsa på ungdomsgårdar med en vettig verksamhetsform i stället för att som nu lägga ner dem. Jag delar alltså inte fru Ekelunds inställning att socialministern är beredd att vidta åtgärder. De åtgärder han skisserat tycker jag har mycket liten betydelse. Det hade varit bättre om han fullföljt den tanke han hade från början och talat om litet mer långsiktiga målsättningar.

Jag vill gärna framhålla, vilket också socialministern har antytt, att det är mycket viktigt med ett samarbete mellan föräldrar, övriga vuxna, skola, organisationer och socialvårdande myndigheter.
Herr talman! Om fru Lantz hade formulerat sina frågor i en interpellation skulle jag ha haft möjligheter att ge ett betydligt bredare svar. Nu har jag ändå försökt att på den korta tid som står till förfogande i en frågedebatt dels lämna en beskrivning av situationen, dels framföra förslag till vissa åtgärder, både i ett längre och i ett kortare perspektiv. Det måste här till en mängd av åtgärder, inte minst när det gäller samhällsplaneringen, där man i betydligt större utsträckning än hittills måste ta hänsyn till de sociala och kulturella frågorna och inte endast till de ekonomiska och tekniska. När det gäller det korta perspektivet säger jag i slutet av mitt svar: ”TI avvaktan på resultatet av utredningsarbetet krävs ökade insatser från bl.a. de sociala myndigheterna. Det är viktigt att skolan, föräldraföreningar och organisationer” — jag vill särskilt understryka det — ”också tar sig an de problem som orsakar ungdomsprostitutionen.”
Herr talman! Får jag bara ställa en allra sista fråga till socialministern! Vilka insatser är det då som de sociala myndigheterna skall vidta och hur skall skolan och föräldraföreningarna kunna ta sig an de problem som orsakar ungdomsprostitution? Jag vore tacksam för en något klarare precisering på den punkten.
Herr talman! Jag har i svaret pekat på värdet av att vi får en bättre social beredskap och en bättre jourverksamhet. Det är den verksamheten som skall utvärderas. När det gäller skolan och föräldraföreningarna har jag den absoluta övertygelsen att dessa kan göra betydligt mera än hittills i fråga om upplysningsverksamheten. Jag kommer också så småningom att ta kontakt med dessa grupper för att diskutera vad vi kan göra i förebyggande syfte.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag avser att anvisa polisen större resurser för bekämpande av koppleri och förförelse av ungdom. Vidare har herr Sellgren frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de uttalanden om prostitutionen och pornografiska föreställningar som riksdagen nyligen har gjort. Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser låta vidta en översyn av gällande lagstiftning beträffande porrlitteraturen i syfte att sanera hela verksamheten. Vidare har herr Börjesson frågat mig om jag avser att låta stifta sådan lag att den dels medger polisen bättre möjligheter till ingripande när det gäller barnprostitution, dels ger polisen och andra berörda myndigheter reella instrument för att så långt möjligt stoppa den ohämmade kommersialism som brett ut sig på prostitutionens område. Herr Fridolfsson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder mot prostitutionen bland barn och ungdom. Herr Ångström har — under hänvisning till ett TV-program om barnpornografi och flickprostitution — frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett kraftigt ingripande från polisens sida mot handlingar som innebär att minderåriga flickor utnyttjas i brottslig verksamhet. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. När det gäller prostitution bland barn och ungdom vill jag till en början slå fast att brottsbalken innehåller bestämmelser, som i och för sig ger ett godtagbart straffrättsligt skydd mot att våra tonåringar dras in i denna hantering. Redan att vid ett enstaka tillfälle t.ex. förmedla kontakt mellan prostituerad och kund är sålunda straffbart som främjande av otukt, om det sker för att förmedlaren skall bereda sig särskild vinning. Om någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning främjar eller utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser eller om någon förleder den som är under 20 år till prostitution, inträder straffansvar för koppleri. Också kunden kan i vissa fall straffas. Den som skaffar sig sexuellt umgänge med en prostituerad under 18 år mot ersättning gör sig sålunda skyldig till förförelse av ungdom. Redan försök att få till stånd tillfälligt sexuellt umgänge med någon som är under 18 år genom löfte om ersättning faller under bestämmelsen. Och här är att märka att ansvar inträder, även om kunden inte insåg men hade skälig anledning anta att den prostituerade inte fyllt 18 år. För homosexuella förbindelser gäller vissa högre åldersgränser, som jag här inte skall gå närmare in på. Det är inte straffbart att prostituera sig. Bl. a. barnavårdslagen ger dock, som nyss nämndes av chefen för socialdepartementet, vissa möjligheter att ingripa mot unga prostituerade. Det samhällsproblem som barn och ungdomsprostitutionen i dag utgör måste i allt väsentligt lösas genom andra åtgärder än strafflagstiftning. För att man skall få veta vilka åtgärder som behövs, krävs en kartläggning av prostitutionens orsaker, omfattning och karaktär. Riksdagen har uttalat sig för en sådan kartläggning, och som chefen för socialdepartementet nyss har meddelat avser regeringen att inom kort tillsätta en utredning med denna uppgift. I utredningens uppdrag bör också ingå en utvärdering av den allmänna ordningsstadgans regler om pornografiska föreställningar. I avbidan på resultatet av kommitténs arbete måste emellertid insatserna mot tonårsprostitutionen intensifieras. Frågan om en förstärkning av polisens resurser behandlas f. n. i justitiedepartementet inom ramen för det allmänna budgetarbetet. Men det räcker inte med ökade polisingripanden. Det viktigaste måste vara att de sociala myndigheterna och skolan i samarbete med föräldrarna gemensamt tar sig an de bakomliggande problem som driver ut tonåringarna i prostitutionsträsket. Som exempel på vad man kan göra på detta område vill jag nämna Malmö. Där har prostitutionen sedan länge ägnats stor uppmärksamhet från de rättsvårdande myndigheternas sida. Upprepade ingripanden har skett mot s.k. sexklubbar. Jag vill vidare hänvisa till vad socialministern tidigare framhöll om den utredning som företagits i Malmö. Kartläggningen av prostitutionen där gjordes av en projektgrupp med företrädare för socialförvaltningen, skattemyndigheten, åklagarmyndigheten, polisen och länsstyrelsen. Initiativ till liknande åtgärder har nyligen tagits i Stockholm. Jag förutsätter att myndigheterna även på andra håll i landet ser till att ett samarbete kommer till stånd och att myndigheterna inriktar sin verksamhet så att erforderliga resurser kan sättas in för att förhindra att barn och ungdom utnyttjas i prostitution. I det sammanhanget bör åtgärder givetvis också vidtas mot annan brottslighet som har samband med prostitutionen. Jag övergår härefter till frågan om barnpornografi. Jag utgår från att herr Ångström med barnpornografi avser pornografiska skrifter som innehåller fotografier av sexuellt umgänge mellan vuxna och barn eller sexuell beröring av barn. De handlingar som sålunda avbildas är straffbara i Sverige. Den som har sexuellt umgänge med eller sexuellt berör barn under 15 år ådrar sig ansvar för otukt med barn eller för otuktigt beteende. Det är enligt min mening ytterst beklagligt om de värderingar som ligger till grund för dessa paragrafer, nämligen att vi måste skydda våra barn mot att utnyttjas sexuellt, undergrävs av kommersiella intressen som önskar slå mynt av människors nyfikenhet på det sexuella området genom att sprida barnpornografi här i landet. Särskilt upprörande är det naturligtvis att barnpornografin ofta förutsätter att barnet i samband med fotograferingen missbrukas sexuellt. Att barn utnyttjas i pornografiska framställningar är därför en utveckling som måste stävjas. Vissa allmänna begränsningar av rätten att sprida pornografiska tryckalster finns i dag i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken. Bestämmelserna tar inte direkt sikte på pornografiska bilder av barn. I betänkandet Yttrandefrihetens gränser, som kom år 1969 och som jag själv varit med om att utarbeta, föreslogs ett bibehållande av vissa begränsningar av yttrande och tryckfriheten beträffande grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställningar som kränker den allmänna känslan för anständighet. Som exempel på sådana framställningar angavs bl.a. sexuella övergrepp mot barn. Begränsningarna skulle i princip gälla alla medier. Regeringen överväger nu möjligheterna att tillskapa en lagstiftning, som i första hand tar sikte på förbud mot sadistiska framställningar och barnpornografi. I fråga om tryckta skrifter krävs därvid en ändring av tryckfrihetsförordningen.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag vill också tacka på herr Ångströms vägnar för svaret på hans fråga. Herr Ångström är förhindrad att ta del av svaret. Det utförliga svaret innehåller många positiva uppgifter och synpunkter som jag är mycket tacksam för. Anledningen till att jag tagit upp frågan är att opinionen mot det sexuella barbariet ökat starkt bara på den senaste tiden. Detta ser jag som ett hälsotecken och en välkommen tillnyktring, när man nu ställs inför frukterna av 1960-talets normlösa sexualfilosofi. Denna har nu skjutits i sank. Därtill har tillskyndarna i flera fall varit kloka nog att offentligt erkänna sina misstag. Den framväxande opinionen kommer från skilda håll, och det är dess styrka. Flera av förslagen från sexualbrottsutredningen väckte en spontan och stark opinion både i pressen och genom upprop. Jag har svårt att tänka mig att denna utredning i oförändrat skick skall kunna ligga till grund för förslag till riksdagen. Flera skrifter behandlar den oroande utvecklingen — särskilt bör nämnas Bordeller i Sverige av Tore Winqvist — och sociala myndigheter, som ser problemen växa sig över huvudet, har reagerat. Malmö sociala centralnämnd fungerar som en kraftig väckarklocka genom utredningen Svarta affärer, till vilken justitieministern har hänvisat i sitt svar. Den utredningen bör tas som en utmaning av övriga större kommuner i vårt land som berörs av dessa problem. Främst adresserar jag den utmaningen till myndigheterna i Stockholm. Justitieministern antyder att initiativ i den riktningen har tagits. Men vad innebär det? Kommer man att göra en motsvarande utredning av samma omfattning och att skriva en ”svart — Nr 43 bok” som i Malmö? I så fall är det bra. Den varning som Stockholms Fredagen den socialborgarråd riktat till hotell och restauranger, att deras spriträttigheter 10 december 1976 riskerar att bli indragna om inte ägarna gör rent med prostitutionen inom = deras lokaler, är välkommen. Men åtgärden räcker inte. Om åtgärder mot Massmedia har också reagerat på ett entydigt sätt. TV-programmet pornografi och om pornografin och tonårsprostitutionen fick många att spärra upp ögonen = prostitution inför en delvis okänd men skrämmande verklighet. Programmet har fått en effekt som lett till ökad uppmärksamhet från politiker och myndigheter. Vad som särskilt kommit i rampljuset är den tilltagande prostitutionen, i alldeles särskild grad barnprostitutionen, samt koppleriet i olika former. I släptåg följer brott samt allsköns litterärt dravel med våld, sadism och barnutnyttjande. Det allvarliga är att det mesta av det här är brott mot svensk lag, men ändå inte beivras. Justitieministern bekräftar i sitt svar ”att brottsbalken innehåller bestämmelser, som i och för sig ger ett godtagbart straffrättsligt skydd mot att våra tonåringar dras in i denna hantering”. ”Dras in i” är ett riktigt uttryck. Därför måste samhällets åtgärder främst sättas in mot förförarna. Den svagare parten skall skyddas och stödjas och inte straffas. Mot bakgrund av denna auktoritativa uppgift från justitieministern är det häpnadsväckande att domstolarna synes utveckla rättspraxis med utgångspunkt i att människorna i praktiken accepterar den koppleriverksamhet som följer i prostitutionens spår. I Malmö sociala centralnämnds bok Svarta affärer redovisas bl.a. ett fall där högsta domstolen under våren 1975 sänkte straffet i ett kopplerimål mot en sexklubbsägare i Malmö. Man hävdar att HD vid bedömningen av fallet gått på sexualbrottsutredningens linje, som bl.a. vill sänka straffskalorna för koppleri. Det är allvarligt om domstolsväsendet påskyndar en oönskad utveckling, genom att i förväg tillämpa förslag från en utredning som befinner sig endast på remisstadiet — en utredning som därtill, som jag tidigare nämnt, väckt en sådan opinion att dess förslag måste betraktas som till stora delar förkastade och inte möjliga att föra fram till lagstiftning. Justitieministerns klarläggande här i dag borde förhoppningsvis sätta stopp för den eftergivenhet som jag antytt. Bestämmelserna i brottsbalken om koppleri säger att man kan åtala personer som bereder sig vinning på prostitution genom att ställa lokaler till förfogande, förmedlar kontakter eller på annat sätt främjar verksamheten. Polisen har enligt min mening tillräckliga insikter i vad som försiggår inom den här branschen för att begränsa verksamheten. Läser man dessutom det skakande aktstycke Svarta affärer utgör, så finner man att koppleriverksamheten går att lagföra, även om det fordrar ett långvarigt och resurskrävande arbete från polisens sida. Kretsen av profitörer inom koppleriverksamheten har vidgats allteftersom lagstiftningen och bevakningen har försvagats. Numera är det inte 4 bara sutenörerna som livnär sig på denna verksamhet. De har fått kolleger bland fastighetsägare, hotellägare och sexklubbsinnehavare och inte minst bland alla dem som står för annonsverksamheten i porrtidskrifter. Polisen, som ofta känner till dessa förhållanden, bör få resurser att med alla medel komma åt dessa personer och deras smutsiga hantering. Den ökande opinionen har lett till att polisen i Stockholm enligt gårdagens tidningar tillsatt en ny grupp som i tre månader skall ägna sig särskilt åt koppleriet och den övriga brottslighet som följer prostitutionen. Jag frågar om det är detta justitieministern syftar på i sitt svar när han säger att man inom justitiedepartementet prövar frågan om en förstärkning av polisens resurser. Vad som hänt är närmast att det skett en omfördelning av befintliga resurser. Jag förutsätter att justitieministern avser en kraftigare resursförstärkning än vad som här anförts. Polisens främsta uppgift måste bli att bekämpa brottsligheten kring prostitutionen. Därmed begränsas också prostitutionen som sådan. En angelägen uppgift borde vara att prioritera polisens resurser att inriktas mot barn och ungdomsprostitution. Viljan att bekämpa prostitutionen och den brottsliga verksamheten i dess spår får inte svikta. Finns denna vilja har myndigheterna inom alla områden möjlighet att gemensamt krympa sektorn för denna brottsliga verksamhet till ett minimum. Ett av bevisen härpå är borgarrådet P.-O. Hansons beslut att hindra en porrbutik från att få nya lokaler. Liknande förfaringssätt kan tillämpas mot fastighets och hotellägare som inlåter sig på denna nedsättande handel med människor som kommit i underläge i samhället. Men når vi de rätta profitörerna med dessa åtgärder? Gång på gång får vi signaler som ger en aning om att pesthärden finns någon annanstans. Och man frågar sig: Vilka styr prostitutionen? Vilka styr narkotikamarknaden och häleriverksamheten m.m.? De frågor som Thomas Nordegren ställde i sin hörnartikel i Dagens Nyheter i går kan inte förklinga ohörda. Jag vet inte om justitieministern är beredd att svara i dag, men jag vill ändå läsa upp några av de frågor som ställdes i den artikeln. Nordegren skrev: ”Varför ingriper inte polisen mot den organiserade bordellverksamheten på våra storhotell? Vad är anledningen till att bordeller, sexklubbar och spelklubbar där narkotikahandel förekommer tillåts fortsätta sin uppenbart kriminella verksamhet?

Det är ju de som är själva motorn i nar kotikamarknadens expansion.” Nr 43 Numera saluförs prostituerades tjänster även genom annonser i vissa Fredagen den porrtidskrifter. Här förekommer också barnprostitution. Bottenmärket nås 10 december 1976 när fäder bjuder ut sina minderåriga barn. Jag vill direkt fråga justis tieministern: Faller sådan annonsering under kopplerilagen? Om inte, Om åtgärder mot vilka möjligheter till lagändring finns för att kriminalisera denna verk = pornografi och samhet? prostitution Att något har gått snett i samhällsutvecklingen visar den tilltagande ungdoms och barnprostitutionen. Hur kan det komma sig att unga flickor prostituerar sig — till en början kanske tillfälligt — för att skaffa sig kläder och prylar? Här skulle jag önska att både socialministern och utbildningsministern deltog i debatten. Samhället och föräldrarna har misslyckats när en av människans finaste tillgångar har devalverats till valuta för att skaffa sig det kommersialiserade samhällets statusprylar. Innan tonårsflickor hamnar i en sådan situation har de av andra fråntagits eller aldrig fått del av några etiska normer. Och där någonstans ligger grundfelet till den utveckling som förskräcker oss i dag. Med den allmänna sekulariseringen har man rivit bort de etiska normer som byggde på det kristna kärleksbudet. Inget nytt normsystem har förts in, med påföljd att de unga som inte själva skaffat sig ett livsmål lever i andligt vakuum och andligt fattigdomstillstånd. Detta sagt som försvar för dem som det gått snett för och som vi är skyldiga att hjälpa i dag. Det finns ännu ett område som kräver uppmärksamhet i sammanhanget. Utan den överflödande tidnings och skriftfloran av pornografiska alster skulle den utveckling jag påtalat inte fått sådan omfattning som den har i dag. Dit hör även dagstidningarnas annonser om sexklubbarnas verksamhet. Winqvist utnämner i sin bok massmedia till prostitutionens marknadsförare. Han menar att annonseringen för sexklubbar och poseringsateljéer är en av de viktigaste förutsättningarna för att könsbranschen ökat så kraftigt under 1970-talet. Även Winqvist anser, liksom jag tidigare anfört beträffande vissa annonser, att artiklarna i vissa veckotidningar —- framför allt Lektyr och FIB-Aktuellt — borde utgöra underlag för åtal mot utgivarna enligt kopplerilagen. Här vill jag ställa ytterligare en fråga: Vad säger justitieministern om detta? Jag tar upp detta bl.a. i anslutning till herr Ångströms fråga angående barnpornografin. Särskilt noterar jag justitieministerns förtrytelse över att kommersiella intressen slår mynt av människors nyfikenhet — jag vill tillfoga sjukliga intresse — på det sexuella området genom att sprida barnpornografi i vårt land. Därtill kommer, som justitieministern påpekar, att barnet missbrukas sexuellt och därmed torde ta skada som kan få livslång varaktighet. De begränsningar som finns i dag för spridande av pornografisk skrift är otillräckliga, och jag tar statsrådets uttalande om att utvecklingen måste stävjas som ett löfte om att en översyn är att vänta även på detta område. Kan den översynen komma till stånd mycket snart? 3 Får vi inte en sådan begränsning, kommer utvecklingen att gå snett. I dag sprids 8 miljoner pornografiska tidningar per år i vårt land — svenskproducerade. Därtill kommer mellan 500 och 600 regelbundet utgivna pornografiska tidningar som producerats i utlandet. Upplagorna anses uppgå till ca I 000 exemplar per nummer. En försiktig uppskattning pekar på ca 3 miljoner importerade tidningar, alltså totalt ca 11 miljoner pornografiska tidningar per år. Bland de importerade tidningarna återfinns de med barnpornografiska och sadistpornografiska inslag. Några säkra uppgifter om antalet har inte kunnat inhämtas eftersom importföretagen inte vill avslöja något om sitt smutsiga hantverk. Den totala omsättningen av pornografiska tidningar kan uppskattas till 150-200 milj.kr. per år. Detta visar omfattningen av dessa djävulens affärer. Svenska förläggare som Åhlén & Åkerlund, Saxon & Lindström och förhoppningsvis Hson Produktion borde se sitt ansvar och sluta delta i denna förnedrande marknad. Slutligen, herr talman! Kampen mot koppleri i alla former och kampen mot prostitution bör ses som ett led i kampen för jämställdhet mellan könen. Är det inte något av ett hån att medan kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor under 1970-talet gjort stora framsteg, så har under samma tid allt fler kvinnor och däribland en starkt ökande andel unga flickor och barn dragits in i en marknad som utplånar deras egenvärde? Och denna marknad styrs i huvudsak av penningtörstande män. Samhället kan inte freda sig med mindre än att resurser sätts in på olika områden för att stävja denna för den enskilda individen och för samhället olyckliga utveckling.

Herr talman! Jag vill till statsrådet och chefen för justitiedepartementet framföra ett tack för svaret på min interpellation.

Fru André hävdade att genom denna ändring är det första steget taget i en sanering av denna bransch. Även om fru Andrés motion inte helt bifölls, kan det ändock konstateras att riksdagsmajoriteten var helt enig om att det gäller att komma till rätta med den osunda profitverksamhet som sexklubbarna utgör i dagens samhälle. Sedan den debatten fördes i riksdagen har allmänheten genom massmedia gjorts underkunnig om den brutala verksamhet som bedrivs inom porr och prostitutionsbranscherna. I långa stycken har vi här i landet nära nog skrutit med den s.k. sexuella frigjordheten. För några år sedan släpptes porrlitteraturen fri genom en lagstiftning som i och för sig var omstridd. Det fanns förutseende människor som redan då ställde sig frågan vad detta kunde resultera i. Själva porrlitteraturen innebär en nära nog total exploatering av kvinnor, vilket i olika sammanhang påtalats. Det är förvånande att några krafttag ännu inte gjorts mot denna utveckling. Nu har vi fått veta att exploateringen gäller också barn i 12-14 årsåldern. De exploateras inte bara i tidskrifter av tvivelaktig karaktär. Dessa barn förekommer också allt oftare och i större utsträckning inom prostitutionen. Vad vi nu fått veta är att kvinnor och små flickor gjorts till en handelsvara av stora mått. Detta bygger utan tvivel till stor del på den utbredda porr som med lagens välsignelse får förekomma i vårt land. I dess spår utspelas tragedier med utomordentligt svåra konsekvenser. Spelhålor och sexklubbar växer upp som svampar ur jorden, och polisen står maktlös — enligt egen utsago. Ja, polisen säger sig sakna resurser. Det är någonting som jag inte kan avgöra, men om så är förhållandet, varför då inte slå larm från polisens sida? Om så har skett, har det i varje fall inte kommit till vare sig beslutsfattarnas eller allmänhetens kännedom. Här behövs kraftåtgärder för att komma till rätta med prostitutionen i dess olika former, sexklubbarna och spelhålorna. Ty i skuggan av spelhålorna — det är inte helt obekant — existerar också prostitutionen. Denna har vuxit till en storindustri, vars förgreningar sträcker sig till alla illegala och mer eller mindre legala områden. Kvinnor har slagit larm tidigare om den utbredda porrindustrin, där exploateringen inte längre känner några gränser. Under frigjordhetens täckmantel får detta utspelas i vårt samhälle utan ingripanden. Ett stort antal mindre nogräknade personer har här också sett en lukrativ källa att ösa svarta pengar ur, pengar som icke blir föremål för någon form av beskattning. Hur många hundratals miljoner kronor är det icke som undandras från beskattning av dem som bedriver denna osunda, vidriga och samhällsfarliga verksamhet. Denna brottsliga verksamhet kan inte längre få fortsätta, och vi kan inte längre som politiker stillatigande finna oss i att åtgärder mot den avvisas med motiveringar som att polisen och andra myndigheter saknar resurser härför. Jag vill fråga justitieministern: Är det riktigt att polisen saknar de resurser som den anser sig behöva för att kunna komma till rätta med denna osunda verksamhet? Kommersialiseringen inom porr och prostitutionsindustrin måste angripas genom, som jag framhöll i min interpellation, skärpt lagstiftning. Men, herr talman och herr justitieminister, sedan jag väckt min interpellation har jag mer och mer kommit till den uppfattningen, att vår lagstiftning är sådan att åtgärder borde i större utsträckning än nu kunna sättas in mot den verksamhet som det här är fråga om. När det gäller prostitutionen bland barn och ungdom framhåller justitieministern att brottsbalken innehåller bestämmelser som i och för sig ger ett godtagbart straffrättsligt skydd mot att våra barn och tonåringar dras in i denna hantering. Det är straffbart att förmedla kontakt mellan prostituerad och kund — det är straffbart som främjande av otukt. Kunden kan också i vissa fall straffas. Som jag redan sagt har jag, sedan jag väckte min interpellation och efter det att jag tagit del av justitieministerns svar, kommit till insikt om att man redan med gällande lagbestämmelser har möjlighet att till viss del komma till rätta med den osunda verksamhet som det är fråga om. En skärpning av vår lagstiftning kanske ändå kan vara motiverad, inte minst — det vill jag understryka — med hänsyn till den industrialisering av sexualiteten som förekommer och där t.o.m. barnprostitution ingår. Jag medger gärna att problemet med barn och ungdomsprostitutionen i dag inte löses, som justitieministern så riktigt framhåller i sitt svar, genom enbart straffrättsliga sanktioner. Här behövs åtgärder på det sociala området i förebyggande syfte, men samtidigt måste man försöka komma till rätta med dem som bedriver denna osunda verksamhet. Det gäller att komma till rätta med alla de hallickar som utnyttjar kvinnor på ett hänsynslöst och brutalt sätt. Mot dem menar jag att vi inte skall visa någon som helst barmhärtighet.

Det socialt mycket allvarliga är dessutom att prostitutionen i regel är förknippad med kriminalitet, narkotika, alkohol etc. Detta drabbar hårt de prostituerade, däribland alltså även barn, men bidrar till att de skumma affärsmännen bakom denna verksamhet kan inhösta allt större summor svarta pengar. De skumma affärsmän, låt oss kalla dem vid deras rätta namn hallickar, som inhöstar stora penningbelopp på kvinnor som de enligt massmedia utnyttjar hänsynslöst, tillgriper våldsmedel för att få dessa kvinnor till lydiga redskap i sina händer. Det lär finnas hallickar som i sitt s.k. stall har uppåt 100 kvinnor, om man får tro tidningsuppgifter. Dessa hallickar är parasiter i samhället, deras verksamhet måste med all kraft bekämpas, inte minst, herr justitieminister, med hänsyn till den omänskliga, hänsynslösa terror de bedriver mot de kvinnor som de utnyttjar i penningsyfte. Jag har sagt i min interpellation att skolan och hemmen bör engageras i kampen mot prostitutionen i alla dess former. Jag anförde vidare att de fruktansvärda uppgifter som vi fått ta del av ter sig skrämmande också för skolmyndigheter och inte minst för familjer. Hem och skolaföreningarna, men framför allt skolan borde sätta i gång en upplysningsverksamhet som klargjorde för elever och föräldrar utvecklingen och vad den kan innebära för enskilda individer. Skolan kan rimligtvis inte hänvisa till bristande resurser, men det krävs att lärare och annan skolpersonal aktivt engagerar sig för uppgiften. Jag ansluter mig helt till justitieministerns uppfattning om nödvändigheten av att vi får veta vilka åtgärder som erfordras, och då är en kartläggning av prostitutionens orsaker, omfattning och karaktär nöd = Nr 43 vändig. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen har för avsikt Fredagen den att inom kort tillsätta en utredning med denna uppgift. Jag hoppas att 10 december 1976 denna utredning arbetar snabbt, att den får en politisk-parlamentarisk förankring och att i den får ingå representanter för hem, skola, soci Om åtgärder mot alvården, fackföreningsrörelsen, kvinnoorganisationer, folkrörelser etc. — pornografi och Även om denna utredning arbetar skyndsamt så måste på kort sikt prostitution åtgärder sättas in för att speciellt komma till rätta med barn och tonårsprostitutionen.

Vilka är orsakerna? Är de enbart att de skall skaffa sig prylar? Eller drivs de ut på gatan för att de saknar ömhet och kärlek i hemmet? Det kan vi inte ge svar på i dag. Det måste finnas många orsaker till att de går ut på gatan och till sist hamnar i hallickarnas garn. Som jag tidigare har framhållit är det angeläget att polisens gemensamma resurser främst sätts in mot dem som bedriver koppleriverksamhet eller främjar dylik verksamhet. Dessa hallickar är inte mottagliga för andra former av åtgärder än straffsanktioner, Polisiära ingrepp måste göras för att spåra upp deras verksamhet. Så länge vi inte kan komma åt dessa profitörer, som hänsynslöst utnyttjar kvinnor i sin tjänst, så länge måste vi räkna med att prostitutionen fortsätter i accelererad takt även när det gäller barn och tonåringar. Jag vet inte om justitieministern läste hörnartikeln i Dagens Nyheter i går. Mig gav den nästan en chock. Varför ingriper inte polisen? Min fråga till justitieministern är: Har polisen tillräckliga resurser för att effektivt kunna ingripa? Av justitieministerns svar att döma övervägs resursfrågan inom departementet i budgetberedningen. Men om polisen inte har tillräckliga resurser, så ge den sådana! Jag anser att en sådan satsning är i högsta grad nödvändig och angelägen. Samhället får inte kapitulera inför de svårigheter som finns för att komma till rätta med rådande missförhållanden i samhället. Vad som närmast oroar mig är att vad som i dag är ett storstadsproblem — för jag utgår från att det är ett storstadsproblem — också kan bli ett landsortsproblem. Jag kommer ihåg när jag för ungefär tio år sedan i riksdagen talade mot narkotika. Då sade man till mig; ”Det är ju bara ett problem för Stockholm och de större städerna.” Ja, det var det då, men det har visat sig bli också ett landsortsproblem. Underlåter man att sätta in resurser för att bekämpa prostitutionen, innebär det i klartext att samhället sanktionerar dylik verksamhet. Med det sagda vill jag poängtera vikten och nödvändigheten av en förebyggande verksamhet för att förhindra prostitution. Men det räcker inte därmed —- omedelbara åtgärder måste till. Jag tänker då framför allt 47 på att polisiära ingripanden i ökad utsträckning måste sättas in för att bekämpa koppleriverksamhet och otukt. Om polisens resurser inte för dagen är tillräckliga, måste vi från riksdagens sida beredvilligt medverka till skapandet av dylika resurser. De socialvårdande myndigheterna måste också få ökade möjligheter och kanske ökade resurser för att kunna medverka i förebyggande syfte.

Jag hälsar det med tillfredsställelse. Det är ett lugnande svar till en orolig allmänhet. Detta är bra. Men vad jag saknar är närmast ett svar på min fråga i interpellationen hur man skall komma till rätta med den ohämmade kommersialism som har brett ut sig på prostitutionens område. Jag har läst svaret några gånger, men jag kan inte finna att jag har fått ett godtagbart svar på den frågan. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att regeringen nu överväger möjligheterna att genomföra en lagstiftning som i första hand tar sikte på förbud mot sadistiska framställningar och barnpornografi.

Märk väl att jag sade frivilligt — inget tvång. Jag vet att det finns tidnings och tidskriftsförsäljare som vägrar att sälja dylika tryckalster. De har min högaktning. Jag hoppas att de blir fler. Herr talman! Med det anförda har jag velat ge uttryck för allmänhetens reaktion inför massmedias redovisning av den alltmer tilltagande prostitution som bedrivs i vårt land. Jag vill i sammanhanget också ha sagt att reaktionen framför allt vänder sig mot dem som hänsynslöst utnyttjar kvinnor i vinningssyfte. De bedriver en verksamhet som bör stoppas. De utnyttjar t.o.m. barn och tonåringar i syfte att tjäna pengar — pengar som inte beskattas. Deras verksamhet är i allra högsta grad osund och måste med kraft bekämpas. Med det sagda ber jag än en gång att få tacka justitieministern för ett positivt svar på min interpellation.

Herr talman! Min fråga till justitieministern har jag begränsat till barnprostitutionen. I de tidigare debattinläggen har hela det komplex som rör denna förnedrande hantering behandlats. Den liberala synen på prostitutionen har mer och mer övergått i ett cyniskt människoförakt, och denna exploatering drabbar nu också barnen. I Stockholm lär hundratals flickor under femton år vara prostituerade. T. o. m. 12-åringar säljer sig på gatan. Tidigare har vi väl alla reagerat, när vi i massmedia sett den här verksamheten skymta förbi. Vi har blivit ganska ordentligt upprörda, men det har gått över. Efter vad som under de senaste dagarna presenterats i TV och press av den här verksamheten torde huvudparten av svenska folket ha vaknat, och de flesta inser att det nu har gått för långt. Vi har upprörts över att barn hamnat i det s.k. prostitutionsträsket. Barnprostitutionen är en ovanligt upprörande form av prostitution, och det finns mycket som tyder på att detta förhållande är ett växande ont som, om det får fortgå, innebär att många barn och ungdomar kommer att gå under. Reaktionen efter TV-programmet för en tid sedan om barnprostitutionen har varit stark. Det finns i dag knappast någon som vågar försvara eller kan försvara prostitutionen av minderåriga. Jag kan i varje fall icke tro att det finns någon vettig människa som på något sätt skulle vilja försvara det förhållandet att flickor i de tidigaste tonåren prostituerar sig. För några år sedan, under 1960-talet, var det väl inte otänkbart att det fanns personer som skulle vilja och våga träda fram till försvar för den här formen av prostitution. Det fanns damer och herrar som stred för en sexliberalism, där människoföraktet var närmast totalt. Men det var då. Nu har opinionen svängt. Nu träder ingen offentligt fram och försvarar prostitution i allmänhet och barnprostitution i synnerhet. T. o. m. kvällspressen, som för något år sedan gärna ”i frihetens namn” försvarade de institutioner som bedrev den här verksamheten, förstår att det inte längre kan fortsätta så här. Det finns en gräns för människornas levnadssätt i ett s.k. kultursamhälle. När flickor i 12-årsåldern går på gatan och säljer sig, tycker den mest inbitne frihetsivrare att det har gått för långt. Vem skall man nu ställa till ansvar för det uppkomna läget? Ja, man kan självfallet tala om hemmens och föräldrarnas ansvar. Man kan naturligtvis hänvisa till skolans försummelser och visa på samhällets utveckling mot stora tätorter och bebyggelsegetton med sociala svårigheter och bostadsproblem. Självfallet, herr talman, betyder hem, skola och bostadsmiljö mycket för hur barn och ungdom skall finna sig till rätta och utvecklas. Men mycket av det som inte är bra på det område som vi nu diskuterar beror på den i det här landet förda politiken. Detta betyder, herr talman, att frågan om hur vi skall komma till rätta med bl.a. barnprostitutionen är en politisk fråga, som vi — valda ombud för Sveriges folk — skall söka lösa. Det är helt klart att den våg av pornografi som väller ut över landet främst hotar vår ungdom. Jag tror att ingen i dag kan förneka att tidigare av riksdagen fattade beslut vad gäller pornografika har varit skadliga. Vi kan i debattprotokoll från riksdagen, förda för ett årtionde sedan, läsa inlägg som på ett skrämmande sätt belyser den aningslöshet och nonchalans som många i ansvarig ställning var besjälade av. Man visade ett lättsinne inför utvecklingen. I frihetens namn och av andra svepskäl försvarade man en uppluckring av lagarna, en förändring som resulterade i förstörelse av omistliga värden. Den som i debatten då varnade för en icke önskvärd utveckling betecknades av många som moralist och mörkman, och opinionen föll många gånger för det här frihetsresonemanget. Men nu är det ett annat ljud i skällan, och nu är opinionen en annan. Nu ser man det allvarliga i situationen. Nu ställer man sig frågan: På vilket sätt skall vi kunna sätta stopp för en otroligt trist utveckling där kanske tusentals hallickar mer eller mindre öppet agerar och där småflickor i 12-, 13-, 14-årsåldern är handelsvara? Nu, när hela denna fråga står i fokus, inte minst genom massmedias belysning, väntar sig många, för att inte säga alla, ute i samhället — i varje fall föräldrar och andra ansvarskännande människor — att vi här i riksdagen skall göra någonting. De som tjänar pengar på prostitutionen, hallickarna, och de samvetslösa individer som köper småflickor ute på gatan kanske vill fortsätta, men det är en liten udda minoritet, som vi i det här sammanhanget kan lämna därhän. Så till min fråga och svaret på den. Jag fick ett långt och i långa stycken bra svar av justitieministern, och jag ber att få tacka för det. Efter att ha presenterat de olika frågeställningarna börjar justitieministern att besvara dessa med att först slå fast att ”brottsbalken innehåller bestämmelser som i och för sig ger ett godtagbart straffrättsligt skydd mot att våra tonåringar dras in i denna hantering”. Justitieministern menar alltså att det redan nu finns ett godtagbart skydd mot barnprostitution.

Om någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning främjar eller utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser eller om någon förleder den som är under 20 år till prostitution, inträder straffansvar för koppleri.” Sedan slår justitieministern fast att den som har sexuellt umgänge med en prostituerad under 18 år mot ersättning gör sig skyldig till förförelse av ungdom. Herr talman! Vad jag kan förstå är detta klara besked. Det finns alltså lagar här i landet som klart utsäger var och när brottshandling inträder på det här området. Men då kan jag inte undgå att ställa frågan: Varför, herr justitieminister, efterlevs icke de lagarna? Varför beivras icke en bevisligen brottslig verksamhet som pågår öppet ute på gatan? Självfallet har justitieministern rätt när han i svaret påpekar att barnoch ungdomsprostitutionen, som i dag utgör ett samhällsproblem, i allt väsentligt måste mötas genom andra åtgärder än strafflagstiftning. Naturligtvis är det så. Jag vill understryka det. Men för den skull kan man inte utesluta att vi behöver lagar som drar upp riktlinjerna för vad som är tillåtet och icke tillåtet. Och den lagstiftningen har vi ju, och den är till för att tillämpas. Nr 43 Ett faktum är att de barn och de ungdomar som hamnar i det s.k. Fredagen den träsket går en snabb social undergång till mötes. Hallickarna och deras 10 december 1976 kunder går fria, och detta trots att de begår brott som kan leda till årslånga Ii fängelsestraff. Det måste, herr justitieminister, vara något grundfel nå Om åtgärder mot gonstans. Naturligtvis måste man genom att använda de stipulerade la = pornografi och garna kunna komma åt sådana som hänsynslöst utnyttjar minderåriga. — prostitution I svaret hänvisar justitieministern till en utredning om prostitutionen. Självfallet är det nödvändigt och bra att man utreder de bakomliggande orsakerna. Men låt mig ställa en direkt fråga: Måste man innan man vidtager kraftåtgärder utreda och kartlägga en verksamhet som redan nu är förbjuden enligt lag men som trots detta pågår inför öppen ridå? Det vore intressant att få justitieministerns svar på den frågan. Detta djupa elände med den mänskliga tragiken i botten måste få ett slut, och där kan man enligt mitt förmenande genom att aktualisera redan befintlig lagstiftning komma långt. Man menar på vissa håll att prostitutionen icke kan brytas loss och betraktas som en isolerad företeelse vid sidan av hela samhällsutvecklingen utan måste ses i ett vidare perspektiv. Ja, formellt är ett sådant resonemang riktigt, men det kan också innebära att ingenting göres för att förhindra en utbredning av en verksamhet som på kort tid bryter ned unga människor. Måste inte vi, herr justitieminister, redan nu —- med nuvarande lagstiftning — kraftfullare än hittills angripa detta samhällsproblem? I det långa svaret saknar jag en sak. Herr justitieministern nämner icke med ett enda ord sexualbrottsutredningens betänkande. Som de flesta vet är man i denna utredning inne på en ytterligare liberalisering vad gäller sexuellt samröre med barn. Där vill man ju sänka åldersgränserna —- det som tidigare varit olagligt legaliseras etc. Jag kan inte förstå hur justitieministern kunnat undgå att kommentera dessa tankegångar i samband med besvarandet av ett spörsmål om vad som skall göras i barnprostitutionsfrågan. Samhället — vi alla — står tydligen handfallet inför problemen, beroende måhända på bristande resurser — eller kanske beroende på dagens friare syn på de här frågorna. Den synen har måhända lurat oss politiskt ansvariga att inför oss själva reducera problemens omfattning. Jag sade i början av mitt anförande att det är en uppgift för politikerna — för regering och riksdag — att vidtaga åtgärder som gör att den sociala situationen normaliseras. Jag tror att människorna utanför det här huset följer denna debatt — de är intresserade av vilken vändning frågan kommer att ta. Och jag är, herr talman och herr justitieminister, helt övertygad om att de hoppas på en förändring som innebär en förbättring.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord här med anledning av att justitieutskottet har ägnat de frågor som berörts i denna interpellationsdebatt ett visst intresse. När man för en tid sedan såg TV-programmet Studio S, förmedlades intrycket, tycker jag, av yrvakna politiker som ställdes inför frågeställningar som de var helt omedvetna om. Jag tror för min del att det intrycket var felaktigt. Vi har nämligen i riksdagen vid flera tillfällen diskuterat dessa frågor.

Jag vill understryka att det var det förslag som justitieutskottet framlade och som riksdagen sedan ställde sig bakom. Jag tycker det finns anledning att understryka vad statsrådet Romanus säger i sitt svar, att man naturligtvis inte kan slå sig till ro med att tillsätta en sådan här utredning, utan att man också måste göra något under tiden. Och det finns säkert en hel del att göra i avvaktan på de här utredningarna. Det är viktigt, som statsrådet säger, att man tar sig an de bakomliggande problem som driver ut tonåringarna i prostitutionsträsket. Jag vet inte riktigt vad som åsyftas med ”bakomliggande problem”. Det är en formulering som vi politiker ofta använder. Jag menar att de bakomliggande problemen i stort kanske är en fråga för politiker att bedöma. Men om statsrådet avser de bakomliggande problemen för just de speciella aktueila tonåringarna, så är det riktigt att det är en fråga som de sociala myndigheterna och skolan i samarbete med föräldrarna måste ta sig an. Vissa uppgifter som jag fått tyder på att de sociala nämnderna tyvärr inte särskilt mycket kommer i kontakt med barn och ungdomsprostitutionen. Anledningen till det är, menar man, att de flickor som prostituerar sig har tillgång till pengar, och ganska stora pengar, och därför inte söker kontakt med de sociala nämnderna. Det är beklagligt om detta skulle vara allmängiltigt, därför att de sociala myndigheterna har rimligen inte bara till uppgift att vara penningutdelare utan måste också, och kanske framför allt, ha till uppgift att verkligen försöka skapa sig en bild av familjesituationen och hjälpa till att lösa de konkreta bakomliggande problemen. Jag tycker därför att — om jag återigen får åberopa det — vad socialministern säger i sitt svar om att den kommunala socialvården ”bör bl.a. genom ett effektivare fältarbete och genom att utnyttja de möj Nr 43 ligheter barnavårdslagen ger kunna hjälpa många av de prostituerade flickorna ur deras aktuella situation”, är värt att understryka. Som jag bedömer de här spörsmålen, är det kanske inte så mycket I fråga om att få en ändrad lagstiftning — delvis är det så men inte i allt - Om åtgärder mot väsentligt — utan det är i huvudsak en lagtillämpnings och en resursfråga. — pornografi och Det är viktigt, tror jag, att vi samtidigt med insatser mot tonårspro = prostitution stitutionen får en effektiv kontroll av klubbverksamheten. I sexklubbarna döljs säkert många olika slag av kriminalitet, våld, perversiteter, narkotika, utpressning, och bakom det hela står ofta svåråtkomliga finansiärer som hittills i alltför stor utsträckning lyckats undkomma polisens spaningsarbete. Ett par företrädare för justitieutskottet besökte för några dagar sedan Malmö polisdistrikt. Jag blev oerhört imponerad av det arbete som man inom Malmö kommun -— det gäller inte enbart polisen — har bedrivit för att försöka komma åt den här verksamheten. Ett bevis på det är väl att man så sent som 1974 hade 16 sexklubbar men nu bara har en. Det betyder inte att problemen skulle vara lösta i Malmö. Polisen har hela tiden den inställningen att det behövs en fortsatt kontinuerlig bevakning för att vederbörande skall ha känslan att en ständig kontroll försiggår. De slutsatser man kan dra av aktiviteterna i Malmö är emellertid att det till att börja med behövs en långvarig spaning. Därför ställer man sig frågande inför Stockholmspolisens tankar att nu göra en satsning på det här området som kanske inte skulle kunna sträcka sig längre fram i tiden än ett kvartal, om de uppgifter jag har fått är riktiga. Jag förstår Stockholmspolisen mot bakgrund av de ytterst knapphändiga personella resurser man har där. Men jag ifrågasätter om det över huvud taget är lönt att göra en satsning om man räknar med att behöva avbryta den efter så kort tid. Det skulle vara olyckligt om polisen tvingas arbeta så att man ger efter för alltmer högljudda opinioner, än på det ena hållet och än på det andra, och sedan splittrar resurserna så det blir varken hackat eller malet av det hela. Det behövs en genomtänkt policy från polisens sida, och jag påstår, herr talman, att vi har en sådan policy till grund för polisens arbete, nämligen i de uttalanden som brottskommissionen gjorde och som vann riksdagens gillande, bl.a. innebärande just att polisen också skall kunna prioritera åtgärder mot koppleribrottet. Redan där finns alltså en fingervisning om en extra satsning från polisen på det här området. Det är givet att detta är en resursfråga, och nu börjar vi se resultatet av gångna års underlåtenhetssynder när det gäller att ge polisen de erforderliga resurserna för att klara av denna brottslighet, som får betecknas som ganska grov. Det är bara att beklaga detta, men vi har anledning att förmoda att den nya regeringen kommer att på sikt kunna råda bot på de problemen. 53 Vad jag också lärde mig i Malmö var att det teamwork som bedrevs var viktigt. Det var inte bara polisen som skulle svara för denna verksamhet, man måste ha kontakter med brandväsen, industriverk, hälsovårdsnämnd och sociala myndigheter. Alla måste samarbeta, och det hade man gjort där nere. Min förhoppning är att man här i Stockholm skall kunna åstadkomma samma goda samarbete. Vidare gav man inte tillstånd till sådan här klubbverksamhet annat än för mycket kort tid, ett kvartal i taget, och kontrollerade hela tiden att villkoren — som för övrigt var ganska stränga — uppfylldes. När det sedan gäller lagstiftningen kan man kanske uttrycka en förhoppning om att utlänningslagstiftningen skulle kunna tillämpas litet stramare. Det förekommer väl egentligen praktiskt taget inte att man f.n. utvisar prostituerade med stöd av utlänningslagens 29 § om yrkesmässig otukt. Ändå ges utrymme för detta, och erfarenheten visar att många utländska flickor kommer hit och ägnar sig åt prostitution. Det förekommer egentligen inte heller att man förvisar utlänningar som ägnar sig åt den typ av grövre brottslighet som ofta följer i prostitutionens spår. En mera restriktiv tillämpning skulle här kunna vara på sin plats. En mera restriktiv tillämpning av ordningsstadgan skulle också ha en viss betydelse. Ytterligare en sak som jag vill nämna är att man också kan spåra att en maffialiknande verksamhet börjar organiseras. Det finns hallickar, kanske stödda av finansiärer högre upp, som placerar om sina prostituerade flickor på olika håll. Ena dagen går de på gatan i Malmö, andra dagen jobbar de på en porrklubb i Malmö, tredje dagen kanske de går på gatan i Stockholm eller jobbar på en klubb där; eller också åker de på turné i landet. Man kan vidare spåra att hallickarna brukar växla flickor sinsemellan. Allt det här gör de för att försvåra polisens spaningsarbete. Jag tror således att man måste ha klart för sig att det här inte är en fråga som gäller Malmö eller Stockholm, utan en fråga som gäller hela landet. Skall man anlägga en effektiv moteld, måste man bedriva ett hela landet omfattande, genomtänkt spaningsarbete. Det är lätt, herr talman, att säga tulipanaros — jag vet att resurserna inte räcker till men om jag får uttrycka ett önskemål skulle det vara att man är mera vaken för behovet av en landsomfattande aktivitet. Jag skulle också något vilja kommentera det som statsrådet Romanus säger om pornografiska föreställningar. Ni hänvisar i slutet av interpellationssvaret till betänkandet Yttrandefrihetens gränser och talar om, vad det betänkandet innebar. Det finns emellertid en liten lucka i svaret, för där redovisas inte vad riksdagen sedan beslöt med anledning av det betänkandet. Riksdagen gick ju emot tanken på att det skulle finnas en yttre gräns.

T. o. m. föreställningar av denna art speciellt ar 10 december 1976 rangerade för ungdomar skulle bli staffria. Samlag på offentlig plats, id parker och på gator skulle inte heller kunna bli föremål för ingripande Om åtgärder mot annat än som förargelseväckande beteende. Vi kritiserade också att man pornografi och i TV skulle kunna tänka sig varje slag av föreställning, även pornografisk, — prostitution såvitt man i förväg hade tillkännagivit föreställningens karaktär. Riksdagen följde inte vårt förslag utan anslöt sig till propositionen när det gäller avskaffande av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken om sårande av tukt och sedlighet. Jag skall inte stå här och vara efterklok, herr talman, men i sanningens namn har jag velat redovisa att riksdagen i alla fall inte varit enig om att flytta fram den yttersta gränsen. Gentemot vad herr Sellgren tidigare anförde om högsta domstolens dom, som hade refererats i boken Svarta affärer, skulle jag vilja säga, att om man läser motiveringen i domen finner man ingen hänvisning till sexualbrottsutredningens betänkande. Jag har ett exemplar av motiveringen i min hand, och om herr Sellgren är intresserad skall jag överlämna det senare. Det är en mycket nyanserad och inträngande analys högsta domstolen gör, men man hänvisar inte till sexualbrottsutredningens förslag utan mera allmänt till utvecklingen i samhället. Jag hoppas till slut, herr talman, att den debatt som vi nu har haft och som säkert kommer att fortsätta ändå kommer att tjäna som en väckarklocka i samhället, så att vi snabbt skall få en bättre tingens ordning när det gäller de här svåra missförhållandena, som vi alla enstämmigt tar avstånd ifrån.

Herr talman! Prostitution i alla former är ett socialt problem, och man kan inte avskaffa den med rop på fler poliser, som de tidigare talarna tror. Polisen kan bara städa undan problemen från ytan; prostitutionen kommer att finnas kvar i ännu mörkare källarhålor. För att lösa det här problemet behövs varken fler poliser eller predikningar eller en skenhelig indignation. Varken Gud eller djävulen har något med prostitution att göra, herr Börjesson i Falköping. Det behövs i stället sociala åtgärder. Både prostitutionen och pornografin är också kvinnofrågor och jämlikhetsfrågor och innebär inlägg i könsrollsdebatten. I alltför många sammanhang tilldelas männen en roll som förbrukare, som tuff cowboy, som köper leksaker och också köper kvinnokroppen. Kvinnorna framställs som väntande Barbiedockor som skall köpas. I hur många veckotidningsnoveller går inte detta makabra mönster igen? Och denna skeva bild av mäns och kvinnors sätt att fungera har betydelse i det här sammanhanget och bidrar till att kvinnor och barn exploateras i kommersiellt syfte. 55 Vilka är det då som profiterar på prostitutionen och pornografin? Det är egentligen den ekonomiska organiserade kriminaliteten som borde angripas och stoppas. Det finns ett klart inbördes samband mellan prostitution, sexklubbar, illegal rusdrycksförsäljning, narkotika och olika slag av spel —- det framgår av den Malmörapport som tidigare berörts i debatten. Det är klubbägare, fastighetsägare och över huvud personer bakom flickorna som i vinstsyfte driver den här verksamheten. Det har mig veterligt inte gjorts någon undersökning av denna verksamhet förutom just Malmöundersökningen, och det är på tiden att en sådan kartläggning kommer till stånd. Den organiserade ekonomiska brottsligheten, där prostitutionen ingår som en del, måste belysas och bekämpas. Och det kan vara av värde att speciellt ungdoms och barnprostitutionen kartläggs i detta sammanhang. Jag undrar vilka åtgärder som justitieministern avser att vidta när det gäller denna typ av brottslighet. Det finns — och det har blivit uppenbart här i debatten — ganska få kortsiktiga åtgärder mot prostitutionen. Jag har tidigare pekat på att resurser måste ges för en socialt uppsökande verksamhet i kommunal regi. Andra långsiktiga åtgärder som jag skulle vilja föreslå — när nu ingen annan kommer med sådana förslag — är att man främst gör en kartläggning av den organiserade ekonomiska brottsligheten, där prostitutionen ingår som en del. Det skall förstås vara en bred och belysande kartläggning som skall göras på någon självständig forskningsinstitution — för socialpedagogik eller socialmedicin, det kan jag inte bedöma. Man måste också granska polisens tillståndsgivning till sexklubbar, som ofta är olagliga bordeller. Man måste tillsätta en ny sexualbrottsutredning, den här gången med bara kvinnor i, för att se över den befintliga lagstiftningen och dess brister. Man måste också vidta socialpolitiska åtgärder i förebyggande syfte. Man måste satsa på fritidshem och fritidsgårdar med bra fritidssysselsättning i olika former av gemenskap. I skolundervisningen måste särskilda undervisningsmoment finnas som belyser hela den här frågan och konsekvenserna av prostitution och pornografi. Också könsrollsfrågan måste förstås belysas i det sammanhanget. Lärarutbildningen måste förändras i detta syfte. Man måste också vidta, menar jag, åtgärder för att stoppa den tilltagande ungdomsarbetslösheten. Den arbetslösheten kan i sig vara en grogrund för prostitution. I och med den kommer allt fler flickor in i riskzonen. Man måste också förbjuda all barnpornografi, där barn utnyttjas i kommersiellt syfte. Själva det kapitalistiska samhällssystemet bäddar, menar jag, för prostitution och pornografi, och det står för en förljugen kvinnosyn. Det finns ett grundläggande fel i ett samhälle som tillåter en hård och sadistisk kommersialisering av sexualiteten. Det behövs politiska insatser för att bekämpa den kommersiella sexualhanteringen. Det behövs också en allmän diskussion om samlevnadsformer. Äktenskapet måste diskuteras liksom även andra samlevnadsformer. Nr 43 Man angriper inte de bakomliggande orsakerna till pornografi och pro Fredagen den stitution med de åtgärder jag har föreslagit — det är jag väl medveten 10 december 1976 om —- men man kan åtminstone åstadkomma positiva effekter meddem. I Allra sist vill jag säga några ord ytterligare om barnpornografin, om Om åtgärder mot jag hinner. pornografi och Det finns ingen lag som förbjuder barnpornografi. Justitieministern = prostitution säger bara att den här utvecklingen måste stävjas. Jag skulle vilja fråga: Hur då? Han säger att han skall överväga att skapa en lagstiftning som förbjuder sadistiska framställningar och barnpornografi. Jag menar att man inte behöver överväga för att fatta ett sådant beslut.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde rätt, men jag tyckte att fru Lantz talade om att det förekom en konstlad indignation i detta sammanhang. Jag reagerar i allra högsta grad mot det påståendet. Jag vill försäkra fru Lantz att min indignation är djup och äkta. Den indignationen delas säkerligen av många, både här i huset och utanför det. Jag begärde ordet närmast därför att fru Lantz påstår att man inte kan lösa problemet enbart genom att ropa på polis. Nej, ingalunda. Hade fru Lantz läst min interpellation — jag begär inte att fru Lantz skall ha gjort det, för det väcks ju många interpellationer här i kammaren — hade hon vetat att det där klart och tydligt står: ”Prostitutionen har alltid funnits, och vi lär inte vare sig genom lagar eller andra åtgärder kunna eliminera den. Men vad vi måste komma åt är den industrialisering av sexualiteten som numera också omfattar barn.” Jag tycker vidare att fru Lantz vid tillfälle skall läsa vad jag har sagt här i dag till justitieministern. Av det framgår klart och tydligt att jag genom polisingripanden främst vill komma åt de s.k. hallickarna.

Det behöver inte vara fråga om polisiära ingripanden. Jag menar alltså att prostitutionsfrågan, som fru Lantz framhållit tidigare i debatten, måste sättas in i ett större sammanhang. När vi har närmare begrundat protokollet från dagens debatt tror jag, fru Lantz, att vi skall finna att vi är ganska överens.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt första anförande kan man väl säga att de nuvarande straffbestämmelserna på koppleriområdet medger tillräckliga ingripanden. Men en annan sak är hur långt man kan komma med detta när det gäller att få fast de personer som gjort sig skyldiga till brottslighet. I sådana här fall finns uppenbara bevissvårigheter. Skall man komma till rätta med problemen på detta område räcker det inte — det tycker jag särskilt förhållandena i Malmö har visat — med att polisen är verksam, även om polisen sätter in alla krafter. Det måste komma till stånd ett samarbete mellan olika myndigheter. Detta har alltså nu börjat. Bl. a. har sedlighetsroteln i Stockholm förstärkts med ett visst antal polismän. Men initiativ har också tagits till kontakter mellan olika myndigheter. Detta är vad man kan göra omedelbart. På längre sikt är det nödvändigt med den kartläggning av hithörande frågor som riksdagen har uttalat sig för och som socialministern har nämnt att han snarast ämnar igångsätta. Jag utgår från att den utredningen får så pass vidsträckta direktiv att man kan ta upp alla frågor som berör missförhållanden på det här området. När det gäller ingripanden mot barnpornografi är det klart, som fru Kristensson sade, att ändringarna i tryckfrihetsförordningen 1970-1971 inte skedde enhälligt från riksdagens sida. Men klart är att tryckfrihetsförordningen nu icke innehåller någon bestämmelse om straff för tuktoch sedlighetssårande framställningar. Det betyder att man under innevarande riksmötesperiod inte kan få någon slutlig ny lagstiftning på området för tryckta skrifter och därmed jämställda ting. En annan sak är att man bör försöka få till stånd en lagstiftning, och man skall därvid också överväga om det finns andra möjligheter att komma till rätta med problemen. I fråga om koppleribrottet har sexualbrottsutredningen framlagt förslag. Men jag kan meddela att regeringen icke ämnar för riksdagen framlägga sexualbrottsutredningens förslag på den punkten.

Herr talman! Vpk har länge skarpt angripit den förljugna och råa kvinnosyn som tar sig uttryck i all prostitution. Vi angriper givetvis ännu skarpare övergreppen mot barnens integritet och införandet av barn i ett perverterat känsloliv. Vi har heller aldrig från vårt partis sida stuckit under stol med vår kritik mot den tidigare sexliberalismens passivitet och tolerans inför prostitutionen. Vi är kanske något förvånade över att de borgerliga talarna inte alltid ser sambandet mellan det här sättet att exploatera människan ekonomiskt och andra sätt att exploatera henne ekonomiskt som är accepterade och som ligger till grund för kapitalismens samhällsliv. Man måste ändå reagera, trots sitt skarpa ställningstagande mot sådana här företeelser, mot de angrepp som riktas mot den fria och öppna synen på sexualiteten, när det från reaktionär sida görs försök att utnyttja den uppkomna problemsituationen för ett angrepp mot en fri och öppen sexualsyn. Det är nämligen så, om vi skall tala rent ut, att den som har en fri och öppen sexualsyn har inget behov av att i perversa eller käns lostörda former få utlopp för sin sexualitet, och han har heller inget - Nr 43 behov av prostitution. Det är från den utgångspunkten man måste ställa Fredagen den sig frågan: Varför uppstår behovet av prostitution och perverterade former 10 december 1976 av sexualliv? Varför är det möjligt att utnyttja människor i olika hän= —- seenden kommersiellt för sådana syften? Om åtgärder mot Jag tror att det vore nyttigt om man tittade litet grand på vad det pornografi och är för bakgrundscivilisation vi har, på dessa s.k. normer som man talar = prostitution så mycket om men som ingen tycks veta riktigt vad det är. Det är dock ett faktum att man i århundraden och ända in i vår generation har lagt mycket starka restriktioner på ett sunt tillgodoseende av det fysiska behov sexualiteten representerar. Denna restriktiva och sexualfientliga attityd är tyvärr en del av vårt kulturarv. Den har tagit sig uttryck i häxprocesser, i en hänsynslös och rå inställning till ”oäkta” barn och utomäktenskaplig sexualitet, den har tagit sig uttryck i viktorianism och hyckleri, den har tagit sig uttryck i löjliga straffprocesser mot konstnärer som framställt nakna människokroppar. Den har tagit sig uttryck i en osund propaganda för sexuell avhållsamhet, en osund propaganda mot preventivmedel och aborter och mot utövning av sexualitet som inte syftar till att ge upphov till barn. Vi borde diskutera hur dålig den sexuella uppfostran i dag är och hur litet den faktiskt karakteriseras av öppenhet och frihet. De som nu angriper prostitutionen och de sexuella avarterna är många gånger samma människor som motsatt sig att vi skall ge skolungdomarna en fri och vettig sexualsyn. För många barn gäller att också deras föräldrar har en dålig sexuell uppfostran och är offer för en restriktiv och en antisexuell moral, som inte medger öppenhet och en sund känslomässig utlevelse. Många människor i den medelålders generationen har ett oerhört torftigt sexualliv. Deras tystnad och kontaktlöshet inför barnen när det gäller sådana ting har naturligtvis haft sin verkan på barnens uppfostran.

Jag tror att det vore bättre om vi hade en öppen och naturlig syn på sexualiteten som ett bland flera kampinstrument mot de avarter som vi nu kan konstatera har brett ut sig i detta samhälle. Jag menar att vi skall erkänna existensen av ungdomens sexualitet. Vi skall bemöta den positivt, och vi skall visa respekt för de ungas känslomässiga och sexuella behov. Då kanske vi i nästa skede får en sundare generation, som inte på grund av förträngningar av de sexuella känslorna medvetet eller omedvetet nödgas gå hallickarna till mötes och söka sexuell utlevelse i perverterade former. AD Se Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom
Herr talman! Interpellationen 1976/77:44 har jag av arbetsmässiga skäl inte haft möjlighet att besvara i dag.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att förmå Stora Kopparbergs Bergslags AB att säkra Söderfors och Vikmanshyttans framtid. Herr Hagberg har vidare frågat om jag är beredd att nationalisera hela den privata järn och stålindustrin för att därigenom säkra sysselsättningen bl.a. i Bergslagen samt samtidigt framlägga ett långsiktigt utvecklingsprogram för metallindustrin syftande till att säkra sysselsättningen och kraftigt höja förädlingsgraden inom svensk järn och stålindustri. Herr Feldt har frågat mig om regeringen avser att fullfölja arbetet på en plan för den strukturella utvecklingen av svensk stålindustri, som säkerställer att nödvändiga strukturförändringar sker i socialt acceptabla former, med trygghet och inflytande för de anställda och efter en samlad samhällsekonomisk och regionalpolitisk bedömning. Herr Feldt har vidare frågat om regeringen i avvaktan på en sådan plan kommer att förhindra genomförandet av transaktionen mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och Uddeholms AB och av liknande transaktioner, som föregriper en samlad lösning av stålindustrins strukturproblem. Herr Gustavsson i Eskilstuna har frågat mig vad översynen av utredningsverksamheten rörande problemen inom stålindustrin betyder för samtalen om ett samarbete mellan staten och Gränges AB för att öka tryggheten för de anställda i Oxelösunds Järnverk och Gränges Nyby. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Svensk stålindustri — liksom stålindustrin i hela västvärlden — har i dag stora problem. Den internationella lågkonjunkturen har med stor kraft drabbat branschen. Efterfrågenedgången har varit den kraftigaste sedan 1930-talet. Den svenska stålindustrin, som säljer sina produkter i hård konkurrens såväl på sin hemmamarknad som på sina exportmark nader, har fått vidkännas en drastisk minskning av sina leveranser. Nr 43 Genom en omfattande lagerproduktion, delvis finansierad genom det Fredagen den statliga lagerstödet, har dock sysselsättningen hittills glädjande nog kun 10 december 1976 nat hållas uppe. Företagens finansiella ställning har emellertid försvagats = i hög grad. Om åtgärder för att Även om konjunkturen vänder uppåt kommer den svenska stålindu = säkra sysselsättstrin att ha problem. Den allt hårdare utländska konkurrensen tillsam = ningen inom mans med vissa långsiktiga förändringar i efterfrågan kan komma att = järn och stålindumedföra långtgående strukturförändringar inom branschen. Den lägre ni = strin, m.m. vån i bostadsbyggandet och den samtidiga förskjutningen mot större andel småhus samt den neddragning av varvsproduktionen som förutses för de närmaste åren är omständigheter som på efterfrågesidan i hög grad påverkar de svenska stålverkens situation. F. n. pågår ett omfattande utredningsarbete inom stålområdet. På handelstålsidan arbetar en för branschen och stålbranschrådet gemensam utredning. I detta arbete deltar en särskild expertgrupp med representanter för berörda företag, de anställda och industridepartementet. En rapport, som innehåller såväl en problemanalys som förslag till konkreta åtgärder, kommer att avlämnas under våren 1977. En motsvarande analys av specialstålområdet har inte gjorts. Jag har därför tillkallat en särskild utredare med uppgift att skyndsamt belysa branschens problem, analysera tänkbara utvecklingslinjer och bedöma vilka statliga åtgärder som kan anses vara påkallade. Arbetet, som skall bedrivas i kontakt med branschens parter, skall slutföras tidigt nästa år. Det är sålunda min förhoppning att situationen inom såväl handelssom specialstålindustrin skall vara tillfredsställande belyst våren 1977. Under den tid som utredningsarbetet pågår bör självfallet strukturpåverkande åtgärder i möjligaste mån anstå. Berörda parter i stålbranschrådet är ense om detta. I fråga om Uddeholms AB:s köp av Stora Kopparbergs Bergslags AB:s specialstålrörelse vill jag erinra om att jag så snart jag fick kännedom om den aktuella affären och de sysselsättningsmässiga konsekvenser som den medförde tillkallade en särskild arbetsgrupp med uppgift att undersöka alternativa sysselsättningsobjekt för Vikmanshyttans del. Arbetsgruppen har avlämnat en första rapport. Stora Kopparbergs Bergslags AB har förklarat sig villigt att till Vikmanshyttan förelägga en mekanisk verkstad som beräknas ge ca 150 sysselsättningstillfällen. Vidare kommer Fagersta AB att överta kallvalsverket i Vikmanshyttan. Detta betyder fortsatt sysselsättning för ett femtiotal personer i Vikmanshyttan. Arbetsgruppens arbete fortsätter. I Söderfors skall verksamheten fortsätta i Uddeholms regi. En viss minskning av sysselsättningen kan dock inte undvikas. Med anledning härav har jag uppdragit åt en arbetsgrupp att bevaka sysselsättningsutvecklingen i Söderfors. Detta är vad jag för dagen kan säga om de aktuella strukturella förändringarna. Den pågående utredningsverksamheten syftar till att ge ett samlat un 61 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom derlag för bedömningar rörande den framtida utvecklingen inom svensk stålindustri. Att i dag uttala sig om denna utveckling och om vilka åtgärder som kan komma att behövas skulle vara att föregripa detta arbete. Det finns emellertid anledning att understryka att de strukturförändringar som kan komma att krävas måste samordnas mellan företagen. Självfallet måste de ske på ett sådant sätt att negativa sysselsättningsmässiga och regionala konsekvenser så långt möjligt begränsas. Det faller i första hand på de berörda företagen att trygga en fortsatt sysselsättning för sina anställda. Statsmakterna har dock givetvis det övergripande ansvaret för att säkerställa en långsiktig sysselsättning och utveckling inom den berörda regionen. Lika självklart är det att de anställda liksom berörda kommunala och regionala organ fortlöpande måste informeras och ges tillfälle att föra fram sin syn på de åtgärder som övervägs. Vad slutligen gäller samtalen med Gränges AB om ett eventuellt statligt engagemang i företagets gruv-, transport-och handelsstålrörelse kan jag endast säga att också denna fråga får anstå till dess det finns möjligheter att göra en samlad branschbedömning.